Herr talman! Till justitieutskottets betänkande nr 30 finns fogad en moderat reservation till vilken jag inledningsvis yrkar bifall. Den överenskommelse om rättshjälp i brottmål riksdagen nu har att ta ställning till är ett aktstycke, som i allt väsentligt överensstämmer med de åtaganden som Sverige gjort gentemot andra stater genom anslutningen till 1959 års europeiska konvention om rättshjälp i brottmål. Vad vi reservanter i utskottet vänder oss mot är att denna överenskommelse görs med DDR. DDR är inte en rättsstat i den mening vi i vårt land lägger i begreppet. Enskilda frioch rättigheter är starkt inskränkta. Öppen politisk opposition och fria media t.ex. tillåts inte. Hårda restriktioner gäller beträffande rätten för medborgarna att lämna det egna landet. Det är väl känt att personer som saknat tillstånd att lämna landet men likväl velat överskrida gränsen skjutits till döds. Med detta land, herr talman, skall nu Sverige ingå ett avtal om rättshjälp i brottmål. Svagheten och problemen med detta avtal kan belysas på följande sätt. I anledning av denna överenskommelse skulle Sverige vara tvingat att exempelvis söka delge en person vissa handlingar, dvs. röja hans vistelseort i landet. Sverige är vidare förpliktigat enligt överenskommelsen att delge DDR uppgifter ur vårt straffregister, ett åtagande som saknas i vår likartade överenskommelse med den enligt vår mening mer moderata kommunistdiktaturen i Ungern. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket, men jag måste mot denna bakgrund få fråga utskottets företrädare Karin Ahrland, som dessutom är representant i denna kammare för det liberala partiet i Sverige: Varför skall avtalet med DDR vara mer långtgående än avtal med andra kommunistdiktaturer?

Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan. Låt mig få påpeka att eftersom Sverige av hävd, som det heter, eller av tradition, med ett annat ord, brukar lämna andra länder rättshjälp, vare sig det finns något avtal eller inte, så innebär den här överenskommelsen egentligen ingenting nytt. Vi kräver från svensk sida inte något avtal för att bistå ett annat landiden Prot. 1986/87:122 här typen av ärenden. Våra svenska myndigheter kan alltså, oavsett om vi 13 maj 1987 bifaller utskottets hemställan eller reservationens här i kväll, i princip förfara precis likadant som det står i fördraget, antingen det finns något fördrag eller inte.

Det är alltså inte fråga om några nya, revolutionerande — om vi nu skall tala om revolutionära länder — idéer som vi skall hänge oss åt. Såvitt jag förstår är reservanterna mest oroade över att överenskommelsen gäller DDR eller Östtyskland — vilket också framgick av Göran Ericssons anförande. Den här debatten borde alltså egentligen inte föras av Göran Ericsson och mig utan av våra partikamrater i utrikesutskottet, men nu är de inte här. Vi borde egentligen tala mera om juridiken i stället. Ni menar att ett avtal skulle förmedla ett intryck av att Östtyskland har ett från svensk synpunkt godtagbart rättsligt och politiskt system — ungefär så står det. Jag kan försäkra Göran Ericsson att vi från folkpartiets sida inte gillar Östtysklands kommunism ett dugg mer än han. Jag kan också försäkra Göran Ericsson om att jag när jag sitter i justitieutskottet inte har någon som helst anledning att gradera olika stater bakom järnridån. Jag tror också — om vi nu skall tala utrikespolitik — att Göran Ericsson kan hålla med mig om att vi har alla skäl att upprätthålla vissa förbindelser med ett grannland i söder, och de kan ge oss behov av rättshjälp från DDR. Dessa förbindelser kan säkert inte bli särskilt hjärtliga, men här är det fråga om strikta förbindelser — inte heller farliga förbindelser. Det gäller ett avtal som båda parter, också vi, kan ha nytta av. Det är därför jag vill yrka bifall till det. I folkpartiet är vi så liberala att vi kan tala med de flesta på den internationella scenen.

Herr talman! Förra våren fastställde riksdagen mål och riktlinjer för konsumentpolitiken i vårt land. Som underlag för besluten förelåg den konsumentpolitiska utredningen Hushållning för välfärd. Allt skulle kunna synas vara gott och väl, men även i denna fråga — som i så många andra frågor — hänger inriktningen av konsumentpolitiken samman med den grundsyn som partierna utifrån sin politiska ideologi företräder. Detta dokumenterades från folkpartiets sida förra året i en rad reservationer. Vi har i år återkommit med en kommittémotion, där vi lägger fram förslag om en liberal konsumentpolitik. Först vill jag allmänt anföra att vi ur ett liberalt perspektiv vill se ett samhälle med en fungerande marknadsekonomi, där konsumenten själv styr inköpen, dvs. det fria valet skall råda, och där konsumenten genom egen kompetens eller efter rådgivning kan avgöra vilket inköp som är det bästa i köpsituationen. Vi inser dock att det stora utbudet av varor och tjänster kan göra det svårt för konsumenten att känna till kvalitet och priser, vilket är en förutsättning för att det verkligt riktiga och informerade valet skall kunna ske. Därför ställer folkpartiet också upp när det gäller behovet av olika hjälpmedel inom konsumentpolitiken, som lagstiftning, information, utbildning, producentpåverkan och inte minst opinionsbildning. Den direkta utgångspunkten för en liberal konsumentpolitik är emellertid ett samhälle som bygger på fri konkurrens, fritt konsumtionsval och fri prisbildning inom ramen för en socialt inriktad marknadsekonomi. Herr talman! Hur står det då till i Sverige i dag? Har vi en fri prisbildning och fri konkurrens? Tyvärr måste svaret bli nej. Det saknas fri konkurrens, så länge som regeringen försvarar de offentliga monopolen och sätter upp Pt skygglappar för privata initiativ. Folkpartiet har kritiserat detta ensidiga system, som inte gagnar konsumenten och som bromsar en nödvändig utveckling. Ett annat anmärkningsvärt förhållande är det allmänna prisstopp som nu råder i landet sedan januari månad. Det är en styggelse för en fri marknad. Handeln och näringslivet blir utsatta för en svår ekonomisk begränsning. Folkpartiet har krävt att prisstoppet skall slopas. Det drabbar företag mycket orättvist och leder till en osund marknad, som inte ligger vare sig i handelns eller i konsumentens intresse. Höjda importpriser och ändrade valutakurser är dock faktorer som påverkar handeln — utan att kompensation nu ges. Det kan inte anses rättfärdigt. Regeringen har själv tidigare i annat sammanhang påtalat att långvariga prisstopp är skadliga. Frågetecken finns också för regeringens inställning till extrapriser. Jordbruksministern är oroad och menar att statsmakterna kan ingripa. En vpk-motion om förhållandet med extrapriser och krav på utökad informationsskyldighet vid lockpriser har dock enhälligt avvisats av utskottet i detta betänkande. Ett annat orosmoln för konsumenterna är frågan om öppethållandetiderna. Handelsanställdas förbund skramlar från gång till annan med vapnen och kräver restriktioner för de fria butikstiderna. Kommer regeringen att ge efter med nya restriktioner? Herr talman! I beslutet från 1986 om konsumentpolitiken betonades kraftigt handelns ansvar — och där förelåg en överenskommelse mellan alla partier — för att i ökad omfattning vidta egenåtgärder. Det kan vara allt från strukturella konsumentproblem till en del särskilt viktiga frågor om produktsäkerhet, otillbörlig marknadsföring, bristande produktionsinformation och dåliga reklamationsrutiner. På samma sätt måste krav ställas på inställning och agerande, vilket har avgörande betydelse för inte minst svensk detaljhandel, där den fria konkurrensen nu har drivits så långt och gagnat konsumenterna med lägre priser på varor, bra kvalitet och bra service. Folkpartiet anser att man inte enbart kan ställa krav på näringslivet, allra helst när reglerna sätts ur spel genom prisstopp. Det åvilar verkligen statsmakterna att hålla sig till spelets regler, om de vill föra en ansvarsfull konsumentpolitik. Ansvaret för en fungerande marknad måste fördelas mellan statsmakterna, näringslivet och konsumenten. Jag har tidigare talat om behovet av rådgivning. Den kommunala konsumentvägledningen har stor betydelse för kommuninvånarna. I dag saknas konsumentvägledning i 26 av landets 284 kommuner. Redan för tio år sedan rekommenderade riksdagen kommunerna att starta sådan verksamhet på frivillig basis, men fortfarande saknas den i en rad kommuner som Vallentuna, Vaxholm och Lerum. Här måste kommuninvånarna vara pådrivande. I Sverige saknas tyvärr en slagkraftig frivillig konsumentrörelse. Exempel på sådana finns både i USA, England, Frankrike och i andra EG-länder. Til syvende og sidst är det ju de enskilda människornas engagemang som skall driva på utvecklingen även inom det konsumentpolitiska området. Folkpartiets uppfattning är att kunniga, aktiva konsumenter är till gagn för — Prot. 1986/87:122 hela samhället och att de genom sin förmåga att hushålla med resurser bidrar 13 maj 1987 till en bättre samhällsekonomi. Utbildningen inom skolan på detta område behandlas inte i detta betänkande men utgör en avgörande faktor i det sammanhanget. Redan vid behandlingen av den konsumentpolitiska propositionen förra året reserverade sig folkpartiet mot majoritetsbeslutet. Vi återkommer i år med ett antal reservationer som vi har fogat till lagutskottets betänkande 1986/87:22. Det har erfarenhetsmässigt visat sig att det är angeläget för konsumenten att ha tillgång till en bra information vid köptillfället. Idealet vore om det ginge att få till stånd en omfattande organisation som gav konsumenten vad hon eller han mest behövde, nämligen opartiska varudeklarationer. Det kan kanske ske med ett databaserat informationssystem. Men först behövs ett varudeklarationssystem som kan vara ett stöd för marknadsföringen och därigenom även intressera de enskilda företagen. Det tidigare VDN systemet lever fortfarande kvar som ett levande begrepp för de flesta konsumenter. Ett sådant system skulle gagna seriösa och ansvarskännande företag. En tänkbar modell kan vara den som möbelbranschen tillämpar. Vi anser att konsumentverket borde ta initiativ till ett sådant samarbete med andra organ för ett frivilligt varudeklarationssystem. Vi yrkar därmed bifall till reservation 7. Även varuprovningar är ett beprövat konsumentpolitiskt instrument. Vi anser att den provningsverksamhet som konsumentverket nu bedriver på fabrikantens uppdrag borde kompletteras med möjlighet till jämförande provning inom samma varugrupp. Det är först när alla märkesvaror inom varusortimentet provas jämsides som konsumenten verkligen kan testa resultatet. Varuprovningar inom konsumentverkets verksamhetsområde borde enligt folkpartiets åsikt prioriteras ytterligare och finansiering ske genom avgifter, vilket sker i dag. Ytterligare behov finns emellertid att utveckla provningsmetoderna i verkets regi. Där måste konsumentverket finna nya vägar för samarbete med producenterna och för en ekonomisering för att få fram ändamålsenliga produkter. Detta har vi framfört i vår reservation 9. Jag yrkar bifall till reservation 9. Herr talman! Vi lever i ett samhälle med ett rikt utbud av varor, vilket jag berört tidigare. Konsumenten är inte enbart beroende av varuprovningar och varutester utan också av tillgången till dessa tester. Dataterminaler finns i Sverige redan i dag på postkontor och andra offentliga inrättningar. Jag kan t.ex. i Umeå gå in på mitt postkontor och rekvirera en biljett till Operan i Stockholm. Det är en utmärkt teknik. Datatekniken måste nu också ställas till konsumentens förfogande. Flera hundra persondatorer finns på arbetsplatserna. Många familjer har också hemdatorer med telefonmodem som kan kopplas till telefonnätet. Här öppnar sig ett oändligt framtidsperspektiv för konsumenten, som på detta sätt kan få tillgång till marknadsöversikter och varujämförelser. Även för hushållens budgetrådgivning är datorn ett hjälpmedel. Konsumentverket har datorprogram för budgetrådgivning som kan användas av kommunerna. 149 Folkpartiet anser nu att en starkare satsning bör ske på utveckling med datorstöd för konsumenterna. Särskilt försök med videotex bör kunna startas mer än vad som nu sker. Vi har i vår kommittémotion pekat på olika användningsområden, vilket vi följer upp i reservation 8, som jag yrkar bifall till. En stor utgiftspost för många familjer är bilen. Den är samtidigt nödvändig, särskilt för många barnfamiljer. Informationen om den begagnade bilens kondition vid inköpet är dock alltför ofullständig. Många ungdomar som sparat till den första bilen har blivit djupt besvikna. Man har köpt grisen i säcken. Även vid reparationer är det svårt för kunden att bedöma om det arbete som verkstaden utfört är av bra kvalitet och värt priset. Allmänna reklamationsnämnden har under årens lopp fått ta emot ca 1 200 klagomål varje år till sin motoravdelning. Av dessa rörde nära 450 köp av begagnad bil. Av de kommunala konsumentvägledarnas kontakter med konsumenterna utgjorde bilköpen 18 96 av ärendehandläggningen, dvs. 14 000 klagomål på ett år. År 1984 antog konsumentverket ensidigt riktlinjer om varudeklaration på begagnade bilar. Det betyder att branschen inte ställde upp för riktlinjerna. Vad gäller prisinformation om bilreparationer har förhållandet för konsumenten blivit sämre efter ikraftträdandet av den nya konsumenttjänstlagen. Den tidigare överenskommelsen mellan konsumentverket och branschen följs numera inte. I praktiken får kunden inte längre någon prisuppgift på reparationen, inte heller en skriftlig beställningssedel som reglerar vad som skall åtgärdas och inte heller anges någon tidpunkt när arbetet skall vara klart. Dessa förhållanden — dels information om begagnade bilars kvalitet, dels prisuppgift för bilreparationer — är nu föremål för marknadsdomstolens avgörande. Under nära tio år av förhandlingar har konsumentens rättmätiga krav på faktauppgifter försummats. Det skall inte heller förnekas att det finns en grå zon, dvs. en försäljningsoch reparationsmarknad utanför den etablerade branschen. Inte minst för den verksamheten måste sakförhållandet uppklaras. Vi anser därför att regeringen bör följa utvecklingen noga och snarast vidta åtgärder, självfallet med hänsyn till utgången i marknadsdomstolen. Även detta krav är framfört i en reservation. Herr talman! Till sist vill jag ta upp anslagsfrågorna. I en gemensam reservation vill moderata samlingspartiet, centern och folkpartiet bifalla folkpartiets kommittémotion angående ökat anslag till allmänna reklamationsnämnden. Det har nämligen visat sig, vilket vi också förutsåg vid behandlingen i kammaren i fjol av anslaget till allmänna reklamationsnämnden, att ärendetillströmningen till nämnden inte avtagit utan snarare tvärtom. Inte minst konsumentproblemen inom bilområdet, som jag redovisat här tidigare, kräver en stor del av verkets kapacitet. För att motverka förlängda handläggningstider bör allmänna reklamationsnämnden tillföras 300 000 kr. Vi har också i en gemensam folkpartioch centerreservation yrkat bifall till i en folkpartimotion i berörd del framförda krav att konsumentverkets budget skulle reduceras med motsvarande summa. Dessutom hävdar moderater, folkpartister och centerpartister i en gemensam reservation att allmänna reklamationsnämnden inte behöver tillföras ett särskilt partssammansatt råd. Uppenbarligen har behovet inte heller varit — Prot. 1986/87:122 särskilt uttalat från regeringens sida, eftersom rådet tillsattes först nu i april. 13 maj 1987 Vi föreslår att rådet upplöses och yrkar därmed bifall till reservation 5. Ett av skälen för tillskapandet av rådet var att de erfarenheter som vinns inom allmänna reklamationsnämnden skulle återföras till andra konsumentorgan. Detta sker i dag fullt ut utan rådets medverkan. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1,2,5,7, 8, 9 och 10, och på andra punkter bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I fjol fastställde riksdagen riktlinjer för konsumentpolitiken, och det skedde i relativt stor enighet. Flera reservationer förelåg dock. När det gällde de allmänna riktlinjerna för konsumentpolitiken framhöll vi från centerns sida i en reservation vikten av marknadsekonomi, konkurrenspolitik och decentraliserad produktion. Vi betonade att den påtagliga koncentration till färre och större enheter som kännetecknar industrin och även handeln är ett hot mot väsentliga konsumentintressen. Möjligheterna till insyn i och påverkan av företagens verksamhet minskas därigenom. Förlängda transportvägar medför ökade kostnader för konsumenterna. Kommuner och orter som drabbas av företagssammanläggningar och företagsnedläggelser får svårt att ge sina invånare en god service. Från konsumentpolitisk synpunkt talar enligt centern många skäl för att stimulans skall ges till lokal produktion och decentralisering av produktionsresurserna.

I år har vi från centerns sida inte väckt motioner med krav på ändring av de i fjol fattade besluten om konsumentpolitiken. Jag kan erinra om att vi var motståndare till den av regeringen för några år sedan föreslagna indragningen av hemkonsulentverksamheten, men vi misslyckades då med att få stöd här i riksdagen för att slå vakt om hemkonsulenterna. I årets betänkande har vi anslutit oss till reservationer där det ställs konkreta krav som vi i fjol var med och reserverade oss för. Det gäller allmänna reklamationsnämndens anslag och verksamhet samt det i fjol beslutade partssammansatta rådet, som skulle tillföras reklamationsnämnden. I fjol ville regeringen minska allmänna reklamationsnämndens anslag med 700 000 med hänvisning till att kommunerna skulle öka sin konsumentpolitiska verksamhet. Från de tre icke-socialistiska partierna motsatte vi oss denna nedskärning, bl.a. på grund av att vi ansåg att en eventuell ökad kommunal verksamhet inte skulle hinna utvecklas redan från den 1 juli fjol, då det nya budgetåret alltså började. Efter en kompromiss med vpk minskade socialdemokraterna i riksdagen anslaget — inte med 700 000 utan med 300 000 kr. När vi nu åter har att ta ställning till anslaget till allmänna reklamations 151 nämnden kan vi konstatera att tillströmningen av ärenden i stort sett varit oförändrad i jämförelse med tidigare år. Riksdagsmajoritetens bedömning i fjol att ärendetillströmningen skulle minska har alltså visat sig felaktig. I reservation 1 av de tre icke-socialistiska partierna framhåller vi att det är angeläget att söka motverka förlängda handläggningstider och en ökad ärendebalans och tillstyrker därför en ökning av anslaget till allmänna reklamationsnämnden med 300 000 kr. Det motsvarar den minskning av anslaget som nämnden fick vidkännas i fjol. Som framgår av reservation 2 finansierar vi detta förslag genom att minska konsumentverkets anslag med 300 000 kr. Det är en mycket blygsam minskning för konsumentverket. Jag har räknat ut att det är en minskning med 0,6 2. I fjol beslöt riksdagsmajoriteten att ett partssammansatt råd skulle knytas till allmänna reklamationsnämnden. Vi motsatte oss då detta förslag. Vi fann nämligen att de uppgifter som rådet skulle ha var mycket oklara och att rådet förmodligen skulle medföra både ökade kostnader och ökad byråkrati. Trots att riksdagen fattade beslut om rådets inrättande redan den 27 maj i fjol och rådet borde ha kunnat utses inför halvårsskiftet i fjol, har regeringen först nyligen utsett ledamöter i rådet, som alltså ännu inte börjat sin verksamhet. Behovet av detta råd måste följaktligen av regeringen inte ha bedömts vara så stort, eftersom man väntat så länge med att utse det. Vi har samma syn på detta råd i år som vi anförde i fjol, och i den gemensamma reservationen 5 yrkar vi på att det partssammansatta rådet skall avskaffas. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 5.

Herr talman! De två vpk-motioner som behandlas i lagutskottets betänkande 22 berör skilda problem. Den ena gäller informationsskyldighet vid s.k. lockpriser på livsmedel. Den andra gäller könsdiskriminerande reklam. I motion L710 har jag tillsammans med Tore Claeson tagit upp den ökande omfattning av s.k. lockpriser som livsme” Alshandeln tillämpar. Det kan naturligtvis vara olika skäl till prisnedsät "ngar på livsmedel. Ibland kanske det beror på att hållbarheten är begränsad. Det är naturligt att många söker utnyttja lågpriserbjudanden för att nedbringa de höga matkostnaderna. Men om skälet till prisnedsättningen är att den s.k. bäst före-tiden snart utgår, kan kunden komma att inhandla livsmedel av sämre kvalitet och med starkt begränsad hållbarhet. Om man därtill lägger att det ofta är äldre personer med nedsatt syn som kan drabbas av detta, blir problemet tydligare. Den som utnyttjar priserbjudanden för att djupfrysa varorna löper särskilda risker. Lagutskottet redovisar gällande bestämmelser och pekar på att frågan om extrapriser på livsmedel är föremål för diskussion inom konsumentverket. Detta kan vara av betydelse för frågan. Något svårare kan det vara att se vilken betydelse jordbruksministerns uttalande har. Om han är rätt refererad, har han tydligen menat att om inte allt är bra, så bör handeln själv sanera systemet. Det ligger onekligen en viss Jag tror att detta är en fråga som inte bara kan överlåtas åt branschen att lösa. Det krävs klara direktiv och regler för att skydda konsumenternas intressen. Det är inget orimligt krav att skälen till prisnedsättning tydligt skall anges. Om skälet är begränsad hållbarhet, bör kunden veta detta. Om affärsidkaren av andra skäl vill locka kunder med lågpriser, kan denne inte ha något att förlora på en skyldighet att ange skälen till prisnedsättning. Motionen har pekat på ett problem. Eftersom direktiven till utredningen om konkurrensförhållanden inom livsmedelsbranschen tydligen skall behandla marknadsföringsmetoder och former för priskonkurrens och deras konsekvenser för konsumenterna, bl.a. effekterna på livsmedelskvaliteten, bör de frågor som tagits upp i motionen kunna höra hemma där. Därtill kommer den eventuella revidering av konsumentverkets riktlinjer för extrapriser på livsmedel som utskottet hänvisar till. Det hade varit önskvärt att motionens yrkande om tillkännagivande till regeringen biträtts. Med hänsyn till vad som är på gång på området och trots Ulla Orrings uttolkning av utskottets ståndpunkt skall jag dock avstå från att i dag ställa något yrkande. Frågan är väckt och kommer att följas med stor uppmärksamhet. Den andra vpk-motionen — L718 — gäller missaktning med anspelning på kön. En av motionens att-satser behandlas i lagutskottets betänkande. Könsdiskriminerande reklam blir allt vanligare och motverkar strävandena mot jämställdhet mellan könen. För närvarande finns det ingen lag som förbjuder den, varken marknadsföringslagen, brottsbalken eller grundlagen. Trots jämställdhetslag, arbetsmarknadsavtal och kvinnokamp går utvecklingen mot jämställdhet långsamt. Delvis kan det förklaras med att man inte bryter tusenåriga kulturmönster över en natt. En annan förklaring är att det finns starka krafter som verkar i andra riktningen. Hit hör den könsdiskriminerande reklamen. Det är orimligt att reklamen skall tillåtas gå på tvärs mot samhällets jämställdhetssträvanden. I vår motion föreslås ändring eller tillägg i marknadsföringslagen. Detta är inget nytt krav. Redan 1976 skrev konsumentombudsmannen till regeringen och föreslog en lagändring för att göra det möjligt att med stöd av marknadsföringslagen ingripa mot könsdiskriminerande reklam. KO begärde detta efter det att marknadsdomstolen 1976 fattat ett prejudicerande beslut, som innebar att det än i dag inte är möjligt att förbjuda könsdiskriminerande reklam med stöd av marknadsföringslagen. I Norge finns lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam sedan 1979. Den ingår i den norska marknadsföringslagen och riktar sig mot annonsörer och dem som utformar reklam. Den reklam som står i strid med mäns och kvinnors lika värde e ger intryck av nedvärdering av det ena könet e på ett kränkande sätt avbildar män och kvinnor e kan angripas och förbjudas med stöd av lagen. Lagutskottet refererar tidigare ställningstaganden och konstaterar att utskottet helt har ställt sig bakom syftet med motionen. Det är bra. Samtidigt 153 nödgas dock utskottet konstatera att den typ av annonser som framställer kvinnor som enbart sexobjekt fortfarande förekommer. Det är också bra att utskottet ånyo understryker vikten av att reklamen återspeglar ett livsmönster, som bygger på principen om kvinnors och mäns lika värde och jämställdhet mellan könen. Däremot vill inte utskottet att frågan skall lösas lagstiftningsvägen. Men om inte andra vägar leder till resultat? Lagutskottet erinrar om att konsumentverket 1986 fick i uppdrag att dokumentera den könsdiskriminerande reklamens omfattning. Det visade sig finnas ett stort intresse ute i landet för dessa frågor. Såvitt jag har mig bekant skickades 700 olika annonser in som visade på könsdiskriminerande och kränkande reklam. Man har också kunnat konstatera en ökning av denna reklam, vilket måste ses som allvarligt. Till skillnad från utskottets majoritet börjar allt fler se lagstiftning som en nödvändig väg för att sanera reklamen i detta avseende. Jag vill på intet sätt undervärdera det arbete som pågår, men kommer till en annan slutsats än lagutskottet. Utskottet anser tydligen att lagstiftning inte behövs och hävdar t.o.m. att lagstiftning inte är något bra instrument. En motsatt ståndpunkt är att en lagstiftning behövs och att den skulle bli ett värdefullt stöd för det saneringsarbete som bedrivs av olika organ. Riksdagen bör hos regeringen begära förslag till ändring eller tillägg i marknadsföringslagen, så att könsdiskriminerande reklam förbjuds. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till motion L718 i den del som nu behandlas.